Herr talman! Sonja Rembo förde en diskussion om sin reservation. Men om man följde moderaternas förslag till beslut, skulle det betyda att man delade upp arbetsmarknaden. Man skulle få en ordning i de SAF-anslutna företagen och en annan i andra företag. När man går in med förändringar och ser till att en gammal orättvisa försvinner, så är det väl ändå rimligt att förändringarna gäller för samtliga som tidigare har varit drabbade av denna orättvisa. Jag förstår inte hur man skulle kunna motivera att genomföra det hela så att säga trappstegsvis och tillgodose en grupp först och en annan senare. Från moderaternas sida försöker man naturligtvis att ta vad som tagas kan. Jag är helt medveten om att kravet på rättvisa i den här frågan är så starkt att man inte ens från moderat sida vågar helt yrka avslag. Får jag säga till Arne Fransson, som menar att sådana här förslag inte bör föreläggas riksdagen i framtiden, att det är riksdagen som avgör varje fråga som den har att ta ställning till. Riksdagen är helt fri att ta den ställning som den själv vill. Därför är det naturligtvis omöjligt att säga att vi aldrig återkommer med en liknande fråga i framtiden. Det är ju något som man vid det tillfället får ta ställning till. Att detta är ett ovanligt sätt att klara ut ett problem är vi medvetna om. Men vi är samtidigt rörande ense om att vi därigenom når väsentliga och bra syften. Därför är det naturligtvis klokt att vi, som vi kommer att göra i dag, fattar dessa beslut. Lars-Ove Hagberg tar upp bl.a. frågan om turordningsreglerna. Jag vill bara säga att parterna på arbetsmarknaden har kommit fram till att man med den nya ordningen, med den fulla lönen, klarar sig utan turordningsreglerna. Om det sedan visar sig att det blir olägenheter, tycker jag att parterna själva skall ta upp den diskussionen vid en uppföljning av den utredning som skall göras. Jag tror att det är litet dumt av oss som ledamöter i riksdagen att gå fram med pekpinnar på det sätt som Lars-Ove Hagberg tyvärr alltför ofta gör. När det gäller överenskommelser på arbetsmarknaden är arbetstagarsidan lika berättigad part som arbetsgivarsidan.
Herr talman! Lars Ulander hävdar att det just i detta fall skulle vara så angeläget att betrakta hela arbetsmarknaden på ett och samma sätt och att vårt förslag, där vi delar upp arbetsmarknaden, skulle vara så anmärkningsvärt. Jag förstår inte Lars Ulanders invändning. Arbetsmarknaden är ju helt klart uppdelad i en del som är täckt av kollektivavtal och en del som inte är täckt av kollektivavtal. Så är det ju genomgående. Även lagstiftningen har ju tidigare tagit detta som utgångspunkt. Titta bara på medbestämmandelagen, som enbart täcker den del av arbetsmarknaden som har kollektivavtal! Vårt förslag är alltså inte på något sätt uppseendeväckande. Dessutom tycker jag, Lars Ulander, att det väl ändå skall finnas någon fördel förknippad med medlemskap i facket. Vad skall facket annars göra?
Herr talman! När det gäller turordningsreglerna blir jag återigen förvånad över Lars Ulanders argumentation. Skall inte riksdagens ledamöter yttra sig över propositionen? Där föreslås att turordningsreglerna skall tas bort ur lagen. Det är inte fråga om någon pekpinne, Lars Ulander, utan om en självständig utvärdering av vad som kan inträffa när turordningsreglerna tas bort. Jag vet att det finns de inom fackföreningsrörelsen som är oroade över vad som kan hända, när man inte har det stöd som lagens turordningsregler vid permittering innebär. Här är det som sagt ingen pekpinne. Det får inte gå till så, att det sker en avtalsuppgörelse utanför lagen och att vi sedan bara skall anamma den. Det är ju en konstig ordning. Jag blir mycket förvånad om det är så det skall gå till, men det är ju andemeningen i Lars Ulanders inlägg. Sedan hörde jag ingen kommentar från Lars Ulander om luckan i lagen — hur man skulle kunna avskedas och vad som skulle kunna hända i framtiden. Är det inte så, Lars Ulander, att det finns en viss oro för att denna lucka i lagen kan utnyttjas på ett sätt som gör att den fackliga verksamheten stryps? Någon kommentar om denna lucka i lagen kan väl Lars Ulander ändå ge!
Herr talman! Återigen, Sonja Rembo: Jag tycker att det skulle ha varit mycket mycket uppseendeväckande att göra den ändring i förhållande till propositionen som ni har föreslagit. När riksdagen äntligen fattar ett beslut om att upphäva en gammal orättvisa hävdar Sonja Rembo ändock att den skall bestå till vissa delar. Sedan är ju detta inte förknippat med medlemskapet i en fackförening, utan det gäller faktiskt arbetsgivarens medlemskap — huruvida han är med i arbetsgivarorganisation eller står utanför. Det har alltså ingenting med medlemskapets värde i sig att göra. Detta får i och för sig ett värde i och med att vi fattar beslutet om rätten till ersättning vid permittering. Lars-Ove Hagberg återkommer till turordningsresonemanget. Jag hävdar fortfarande att jag litar på mina kamrater på den fackliga sidan, där man har diskuterat de här frågorna. Det gör uppenbarligen också regeringen, och därför lägger den fram detta förslag. Sedan kommer frågan upp om avskedande. Visst innebär det här problem, men å andra sidan har vi helt nyligen fattat ett beslut — då var också Lars-Ove Hagberg med — som gör det ännu dyrare att fatta beslutet om avsked. Låt oss nu se vad detta innebär — jag tror att det kommer att ha en avskräckande effekt. Dessutom är tack och lov dessa avskedanden väldigt få, och det betyder väl att just den ekonomiska uppoffring man får göra har en effekt som spärr mot att man avskedar på det här sättet.

Herr talman! Det är ett djupt orättvist system som avskaffas när kammaren i dag tar beslut om ändringar i anställningsskyddslagens permitteringslöneregler. En kvarleva från det gamla klassamhället kommer därmed att försvinna, det klassamhälle där tjänstemän hade andra och bättre villkor än arbetare. Genom dagens beslut kommer landets arbetare att garanteras full lön under permitteringsperioden. Det är många svenska arbetarfamiljer som under årens lopp har fått känna av permitteringarnas ekonomiska följdverkningar. Om vi tittar i statistiken får vi klara besked om detta. Under förra året — när antalet permitterade ändå var förhållandevis lågt — var så många som 2 100 permitterade i genomsnitt varje månad. Den övervägande delen av de senaste årens permitteringar har avsett industrin. Mer än 90 96 av de berörda arbetstagarna finns inom industrin. Verkstadsindustrin, träindustrin, järn-, ståloch metallverksindustrin är vanligast förekommande; gruvindustrin ligger också relativt högt. Ibland tror man att permitteringar är ganska kortvariga, men det stämmer inte med verkligheten. Om man går igenom statistiken för treårsperioden 1977-1979 visar det sig att permitteringar för kortare tid än 6 dagar är sällsynta. Omkring hälften av alla permitteringsvarsel omfattade permitteringar på mellan 6 och 30 dagar. 15 70 av varslen avser permitteringar på 31-90 dagar. Så mycket som 19 26 avser permitteringar på mer än 90 dagar. Det här visar att permitteringar inte är något hastigt övergående obehag. De ekonomiska följderna för de permitterade och deras familjer är ofta kännbara. Det har dessutom varit så att olika arbetarkategorier har behandlats mycket olika vid permittering. Somliga har gjort relativt begränsade ekonomiska förluster, andra har drabbats hårt. Räknat på 1982 års löner skulle exempelvis en treskiftsarbetare med 101 000 kr. i årsinkomst förlora 660 kr. de första fem dagarna. Men om permitteringen varar 20 dagar blir förlusten 3 675 kr. för samma treskiftsarbetare. En arbetare med en vanlig dagstjänstgöring och 79 000 kr. i årsinkomst skulle med 20 dagars permittering förlora 1 689 kr. Det är alltså ganska stora skillnader mellan olika grupper. Men det är också mycket kännbara ekonomiska påfrestningar för familjer med vanliga inkomster. Detta är dråpslag som kunnat drabba enbart arbetare — inte tjänstemän. Med den ändring som jag hoppas att riksdagen genomför i dag kommer den här ekonomiska särbehandlingen och orättvisan att försvinna. Lagändringen innebär att också arbetare får behålla sin lön under permitteringstiden. Samtidigt försvinner mycket av det krångel och den byråkrati som omger permitteringslönesystemet i dag. Systemet innebär ju att den anställde under de första fem dagarna får lön i enlighet med det permitteringslöneavtal som han eller hon omfattas av. Sedan går A-kassan in, om han eller hon är medlem där, och betalar lönen från den 6:e till den 14:e dagen. Sedan kommer arbetsgivaren in från den 14:e dagen, enligt bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. Arbetaren som blir permitterad måste också anmäla sig till arbetsförmedlingen som arbetssökande. Det nya systemet innebär för alla inblandade parter administrativa förenklingar. Den enskilde permitterade behöver inte längre hålla reda på vem som skall betala ut lönen den ena eller andra dagen. Den enskilde arbetaren behöver inte längre upprätthålla anmälningsplikten hos arbetsförmedlingen. Det är inget tvivel om att det gamla systemet i vissa fall har varit ett vapen i handen på arbetsgivaren. Men vi kan också konstatera att orättvisorna i systemet successivt har minskats genom olika avtal som har träffats och genom samhälleliga insatser som har kommit till efter hand. Trots de förbättringar som har skett har det ändå funnits kvar orättvisan och otryggheten, och det är inte förrän i dag som vi kan säga att detta helt försvinner. Jag är glad över att konstatera att beslutet i dag också är ett bevis för att den svenska modellen — det svenska trepartssamarbetet — fortfarande fungerar. Det är ett samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och staten. Jag är också glad över att vi har funnit ett system som nu omfattar hela arbetsmarknaden. Vi hade tidigare under hösten diskussioner om de s.k. väderpermitteringarna, och vi hade ett tillfälle då byggarbetsgivarna inte ville vara medi det nya systemet, men efter ingående diskussion har vi kunnat lösa också den frågan. Vi vet att det har tagit lång tid. Det har funnits många tidigare försök att lösa de här besvärliga frågorna som har misslyckats. De försöken har redovisats tidigare. Därför var det för mig mycket glädjande när man från LO:s och arbetsgivarnas sida sade att man var överens om att försöka lösa permitteringslönefrågorna, självfallet under förutsättning att staten kunde vara med. Nu säger man ifrån de borgerliga partierna och framför allt från Sonja Rembos sida att staten har ställts inför ett fait accompli och att det här är en ordning som inte bör tillämpas. Jag måste säga att jag inte förstår den kritiken. Jag tycker tvärtom att detta är ett bevis för att det svenska systemet fungerar bra — att vi kan och skall samarbeta mellan tre parter. Det är inte så att vi har ställts inför ett fait accompli. Det är ju ingen hemlighet att vi ifrån regeringens sida sade nej till det första preliminära avtalet om permitteringslön som träffades mellan SAF och LO. Regeringen sade nej till detta avtal av två skäl. För det första innebar den preliminära överenskommelsen en risk för att man på den svenska arbetsmarknaden skulle få ett annat och nytt permitteringsmönster, med risk för fler permitteringar än tidigare. För det andra fanns det en risk för att avtalet skulle innebära ökade kostnader för staten. Vi sade alltså nej, men därefter har arbetsmarknadsdepartementet aktivt deltagit i förhandlingarna mellan parterna. Vi har lovat att medverka till att lägga fram förslag till riksdagen om att kostnaderna för permitteringslönerna skall delas mellan den permitterande arbetsgivaren, arbetsgivarna kollektivt och staten. Det är alltså tre parter som delar på kostnaden. I realiteten innebär detta självfallet inte några ökade kostnader för statens del. Staten betalar i dag via arbetslöshetskassorna en betydande del av dessa kostnader. Det nya systemet innebär att vi fördelar om de statliga kostnaderna. Regeringen har inte ställts inför fait accompli. Den har, på det traditionella svenska sättet att jobba, varit en av flera parter som har velat avskaffa en gammal klasskillnad. Det har varit självklart för oss att detta bara kunde göras samtidigt som en ändring i lagen om anställningsskydd gjordes. Den kritik som Sonja Rembo riktar är ganska svår att förstå. Hon säger att det finns risk för att företag, bl.a. småföretag, kommer att gå i konkurs. Jag vill då erinra om storleken på de summor som skall betalas till den nya permitteringslöneanordningen från de enskilda arbetsgivarna. Det första året rör det sig om 0,07 90 av lönesumman och därefter 0,05 96. Jag tror inte tt några företag går i konkurs på grund av denna utgift. Sonja Rembo tar upp kritiken från juridiska fakultetsnämnden i Stockholm. Denna kritik byggde på att man från fakultetsnämndens sida hade missförstått en del av det som stod i den departementspromemoria som remitterades och som ligger till grund för detta förslag. Detta missförstånd tror jag är uppklarat nu. Lagrådet har gjort en granskning och har inte haft några som helst invändningar. Vi skall på många sätt vara mycket glada över denna överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden. Det är litet av ett historiskt beslut som den svenska riksdagen kommer att fatta i dag. Det är glädjande att kunna konstatera att vi är arbetsdugliga nog att kunna fatta beslut som innebär att vi tar bort skamfläckar från det gamla klassamhället.
Herr talman! Jag skall börja med att ta upp arbetsmarknadsministerns kommentar till min propå om att detta system kan leda till konkurs. Arbetsmarknadsministern har inte förstått vår kritik. Det är inte avgiften som leder till konkurs, utan det faktum att företag vid bristande orderingång inte längre kan besluta om permittering utan i stället tvingas in i permitteringslöneanordningen. Om företag av principiella eller andra skäl icke vill teckna kollektivavtal tvingas de betala full lön. Det är det som kan driva företag till konkurs. Arbetslöshet är påfrestande — jag håller fullständigt med arbetsmarknadsministern om det. Vare sig det är öppen arbetslöshet, en arbetslöshet som döljs i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller arbetslöshet som tar sig uttryck i permitteringar är den påfrestande, och det är beklagligt att den finns. Därför arbetar vi moderater enträget för att bl.a. få till stånd en arbetsmarknadslagstiftning som förenklar arbetsmarknadens funktionssätt, som gör den smidigare, som gör att vi snabbare kan komma i takt med strukturomvandlingen och som gör att vi får en väl fungerande arbetsmarknad igen. Arbetsmarknadsministern tog inte upp dessa kommentarer. Jag skall läsa upp några citat. Gösta Rehn sade följande redan år 1975: ”På en del områden av samhällslivet finns fn tendenser till en marsch på vägen till träldom” ——-— Fackföreningsrörelsen kan tack vare löntagarnas starka förhandlingsposition iden nästan fulla sysselsättningens samhälle genomdriva gamla goda krav på trygghet och säkerhet.” Sedan skriver Gösta Rehn att även arbetsgivarna har ett intresse av dessa anordningar. Han konstaterar att han är rädd för att ”båda parter håller på att binda ris åt egen rygg genom denna halvt omedvetna oheliga allians mellan arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen”. Vidare skriver han: ”Jag tror alltså att vi måste motverka tendensen till ett överstabilt samhälle, där den enskilde inte törs röra på sig, därför att så mycket av hans säkerhet och trygghet är beroende av att han stannar där han v. Jag tycker att Gösta Rehn drar helt riktiga slutsatser, även om den arbetsmarknadspolitiska situationen är en helt annan i dag. Han hade ännu inte upptäckt utslagningsmekanismerna i systemet, bara inlåsningseffekterna. Vi måste konstatera att tryggheten inte ligger i att vi till varje pris behåller en struktur och det arbete som vi f. n. har, utan i vår förmåga att ta vara på det nya, att ta vara på strukturomvandlingen. Det är beklagligt att vi har ett sådant system som permitteringar, men jag tror att det i viss mån kan vara nödvändigt. Det faktum att vi nu beslutar om ändringar — jag håller med om att det är rättvist, men det är inte bara fråga om rättvisa — får inte leda till att vi skapar bristande rättstrygghet för en annan grupp i samhället. Det är sådana avvägningar som vi måste göra. Den juridiska fakultetsnämndens i Stockholm kommentarer är ju helt riktiga. Det är egenartat att stifta en lag som förutsätter kollektivavtal med parter som vi vet normalt inte vill ha kollektivavtal. Framför allt vet man inte vad dessa avtal egentligen kommer att innebära, eftersom de inte finns i sinnevärlden i dag. Vi vet inte vad avtalen kommer att innebära, vi vet inte vilken form av påtryckningar det kommer att betyda, och vi vet inte hur man kommer att bedöma oorganiserade arbetsgivares ansökningar om bidrag från permitteringslöneanordningen, även om det gäller anslutna personer. Vi moderater säger att man måste räta ut sådana här frågetecken, innan man tar steget till definitiv ändring av lagen.

Herr talman! Jag kan i stora delar instämma i det balanserade anförande som arbetsmarknadsministern nyss höll. Hon gav en hyllning till det trepartssamarbete som sägs fungera väl, dvs. den svenska modellen. Det är bra, och låt oss politiker inte störa fortsättningen. Arbetsmarknadsministern sade att det har tagit lång tid, och det är ju riktigt. Inte ens ett regeringsinitiativ räckte, utan det blev nödvändigt att ett avtal måste slutas på arbetsmarknaden för att det hela skulle bli möjligt. Jag tycker att det är nyttigt med detta klarläggande när det gäller hela denna fråga. Vi får i sammanhanget inte glömma att en av orsakerna till att det här tog så lång tid var att socialdemokraterna för några år sedan valde att hoppa av den utredning som arbetade med just anställningsskyddsfrågorna och permitteringslönen. Vid det tillfället saknade man den balans och nyktra bedömning som dagens socialdemokrater i regeringsställning har visat i just denna fråga. Detta är också en iakttagelse som är värd att notera. Den förändrade inställningen hos socialdemokraterna är värd en honnör. De invändningar som Anna-Greta Leijon anförde mot 1982 års reformering av LAS gällde först och främst att det saknades den permitteringslönerätt som vi nu kan besluta om. Dessutom var socialdemokraterna kritiska mot hela den försiktiga anpassning av LAS som gjordes av mittenregeringen. Man tog till stora ord och talade om att detta skulle slå sönder det samspel som i dag finns mellan lag och avtal. Jag tycker det är nyttigt att kammaren ändå har fått det beskedet, att på den här punkten har socialdemokraterna tänkt om. Det är ett klokt ställningstagande, och jag vill ge socialdemokraterna en eloge för detta. Det beslut vi skall fatta i dag kommer att innebära en rättvisare ordning på arbetsmarknaden, om kammaren bifaller arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 4.
Herr talman! När arbetsmarknadsministern håller ett hyllningstal över sitt eget verk får man nästan intrycket, att det var den sista resten av klassamarbetet som här föll, eller snart faller. Men så är det väl ändå inte. Det förhåller sig på det sättet, arbetsmarknadsministern, att klassamarbetets skrankor inte varit större på många år än vad de just nu är, inte minst när det gäller fördelningen av de samlade resurser som vi skapar. Dessutom skulle det vara så, att om vi tog bort den här resten skulle vi gå in i någonting som var väldigt bra. Det skulle alltså förhålla sig så att de korporativa tendenserna förstärks. Staten, arbetsgivarna och fackföreningarna sitter och förhandlar på toppnivå, och sedan blir det beslut här i riksdagen. Men för demokratin och för folkrörelsernas del måste detta vara den absolut sämsta vägen framöver, och man kan dra paralleller till andra företeelser i världen. Jag kan upplysningsvis nämna att fackföreningsmedlemmarna på basplanet har fått ta del av ett i stort sett färdigt avtal, presenterat på olika vis, och enligt vad jag förstår är det som här framläggs en kompromiss. Det grundläggande i den nya modellen kommer ju att leda till att folkrörelserna får begränsade möjligheter framöver. Jag vill alltså inte hylla den utvecklingen särskilt mycket. Det blir en dålig utveckling, när man skall ersätta en tidigare dålig ordning. Då det gäller betalningen är argumentationen också ganska anmärkningsvärd för att komma från en arbetarregering. Här skall det betalas enskilt av den arbetsgivare som permitterar och dessutom kollektivt av staten — precis som om staten skulle ha några egna pengar! Det är ju skattebetalarnas pengar. I stor utsträckning är det momspengar, punktskattepengar o. d. Det är alltså i regel de som har det sämst och blir permitterade som bidrar med en stor del av pengarna. Detta system tycker jag borde slopas helt och hållet. Så några ord om resonemanget när det gäller detta med en rest av klassamhället. Jag framhöll i mitt första anförande att mycket av §32 i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar fortfarande svävar över vårt samhälle. Det gäller både anställningarna och avskedandena som jag har pekat på, det gäller provanställningarna och annat som fortfarande finns kvar. Det hela är kanske inte så mycket att hurra över. Men jag säger ändå att det är en framgång, att då man blir permitterad, så får man lön.

Herr talman! Detta är en framgång. Jag håller i och för sig med Lars-Ove Hagberg om att det fortfarande finns orättvisor i det här samhället som i hög grad gör det motiverat att vi jobbar vidare med dessa frågor. Men det är en väsentlig reform som vi skall besluta om i dag. Det har tagit lång tid, precis som Elver Jonsson sade. Under årtionden har man försökt lösa denna fråga. När det gäller anställningsskyddskommittén vill jag bara påpeka att den över huvud taget inte hade hunnit komma in på de här frågorna. Anledningen till att man från de fackliga organisationernas sida lämnade kommittén var ju att den borgerliga regeringen i en annan fråga, som kommittén hade att utreda, fattade beslut innan kommittén kunnat fullfölja sitt arbete. Det har som sagt tagit lång tid att komma fram till en lösning, men jag tycker ändå att vi under de senaste två åren har jobbat ganska effektivt med frågan. Sonja Rembo hänvisar till Gösta Rehn. Jag misstänker att Gösta Rehn, om han haft tillfälle att yttra sig, inte skulle ha varit särskilt glad över de hänvisningar som Sonja Rembo gör. Jag känner Gösta Rehn ganska väl, och jag vet att han inte brukar dra sig för att höra av sig till departementet, när han tycker att vi föreslår någonting som är felaktigt. Jag tror att Gösta Rehn tycker att det här är en väsentlig förbättring för arbetarna. Det handlar inte om att låsa in eller att krångla till. Vi gör tvärtom en massa regler enklare än de tidigare varit. Men vi skapar en trygghet i många arbetarfamiljer som de inte haft förut. Om man drar konsekvensen av Sonja Rembos resonemang kan man inte komma fram till annat än att hon innerst inne skulle vilja föreslå att de gamla reglerna för arbetare — att de själva får vara med och betala en del av permitteringarna — skulle gälla över hela arbetsmarknaden, alltså också för tjänstemännen. Den juridiska fakultetsnämnden i Stockholm har gjort ett kritiskt uttalande, men det var faktiskt baserat på ett missförstånd, en felaktig tolkning av en tidigare departementspromemoria. Jag trodde att Sonja Rembo skulle låta sig nöja med det konstaterandet från min sida. Jag tvivlar på att Sonja Rembo vill underkänna lagrådets kompetens på det här området. Vi tvingar inte in någon oorganiserad arbetsgivare i ett kollektivavtal. Däremot har vi varit mycket angelägna om att ge de oorganiserade arbetsgivarna möjlighet att ansluta sig till det här systemet. Annars skulle de ha drabbats på ett oskäligt sätt. Jag förstår inte heller den misstänksamhet som Sonja Rembo ger uttryck för när hon tror att de här arbetsgivarna skulle bli styvmoderligt behandlade när det gäller att betala ut den statliga delen av permitteringslöneanordningen. Därmed misstänkliggör Sonja Rembo inte bara regeringsföreträdare eller statliga företrädare och fackliga företrädare som kommer att sitta i den nya styrelsen utan även de arbetsgivarföreträdare som kommer att finnas där. Jag tror inte det finns någon som helst grund för en sådan misstänksamhet. Trots allt som har sagts i den här debatten kan vi ändå konstatera att en bred majoritet i riksdagen kommer att ställa sig bakom ett system som innebär att svenska arbetare som tvingas till permittering i fortsättningen kommer att få full lön under hela permitteringstiden. Det är, som jag sagt, ett historiskt steg som vi tillsammans tar för att förbättra situationen för de enskilda människorna.
Herr talman! I huvudfrågan, som arbetsmarknadsministern berörde i slutet av sitt senaste inlägg, råder det en stor och betydande enighet — det har vi alla här i kammaren anledning att glädja oss åt. Men sedan vill jag säga att jag blev minst sagt förvånad när Anna-Greta Leijon försökte förklara fördröjningen, som inte bara de fackliga organisationerna utan även socialdemokraterna var skuld till genom att man hoppade av utredningen. Hon sade att man då ännu inte kommit in på frågan om permitteringslön; det var en annan sak som gjorde att man hoppade av utredningen, nämligen förändringar i LAS. På den punkten har jag utan att arbetsmarknadsministern motsagt mig nyss hävdat att socialdemokraterna nu har anslutit sig till den uppläggning som mittenregeringen föreslog och 1982 års riksdag beslutade. Visst var den märklig, denna protest!

Herr talman! Om det här innebär ett tvång eller inte för oorganiserade arbetsgivare att nu teckna ett avtal kan diskuteras, anser jag. Det är möjligt att jag ger uttryck för oberättigad misstänksamhet — jag hoppas det! Det kommer framtiden och hanteringen av den här frågan att utvisa. Jag hoppas att jag kommer att kunna säga att jag på den punkten gjorde felaktiga bedömningar. Men det hindrar inte att jag i dagsläget vill sätta ett frågetecken kring den hanteringen. Det är bra att avtalet har träffats — jag tycker det är alldeles utmärkt. Men det hade varit ännu bättre — och det är det vi från de tre borgerliga partierna vill framhålla — om parterna själva fullt ut hade tagit ansvar för det avtal de har träffat. De svårigheter som funnits och som arbetsmarknadsministern till en del redovisat beror ju på att det finns en väldig massa olika aspekter på denna fråga som inte beaktas. Man tar inte hänsyn till de olika branschintressen som finns och till de olika förhållandena i olika branscher och i olika företag. Jag hoppas att det här avtalet kommer att skapa ekonomisk trygghet för de anställda. I viss mån kommer det självfallet att göra det. Men — som jag påpekade förut — risken finns ju att om en företagare inte ansluter sig till permitteringslöneanordningen utan via förändringen av 21§ lagen om anställningsskydd tvingas betala ut full permitteringslön vid tillfälliga ordersvackor, kan det faktiskt leda till avskedanden och konkurser. Det, herr talman, anser jag inte leda till ökad anställningstrygghet eller ekonomisk trygghet för de anställda. Vi kan förmodligen inte få alla goda saker på en gång i ett sådant här system — det är säkerligen alldeles riktigt.

Det är därför vi moderater säger: Vänta med att ändra lagen! Låt avtalet fungera och gör lagstiftningsändringen senare!

Herr talman! Det är bara två veckor sedan vi senast hade en riksdagsdebatt om energibeskattningen, den gången med anledning av proposition 1984 85:64. Båda dessa propositioner har lagts fram av finansministern med bara några dagars mellanrum. De har dock helt olika karaktär. I proposition nr 45 föreslogs, av rent fiskala skäl, mycket stora energiskattehöjningar. Förslagen var utformade på ett sådant sätt att de i alla avseenden stred mot de principer för energibeskattningen som riksdagen fattade beslut om för ett år sedan. Förslagen i fråga om dessa principbeslut lades fram av energiministern. Proposition nr 64 — denna proposition behandlas alltså i skatteutskottets betänkande nr 19, som vi nu diskuterar — omfattar, förutom vissa förslag till detaljändringar av närmast teknisk art, även förslag till vissa energiskattehöjningar som väl ansluter sig till och som kan ses som en direkt uppföljning av fjolårets principbeslut. Denna haltande energiskattepolitik med både begränsade åtgärder som följer vissa principer, och andra mera omfattande åtgärder i strid mot dessa principer är mycket olycklig. Den försvårar all planering och även viktiga investeringsbeslut. Den skapar osäkerhet och förhindrar ett optimalt utnyttjande av våra resurser. När det gäller förslagen i proposition nr 64 följer man alltså de riktlinjer för energibeskattningen som riksdagen antog för ett år sedan. Beslutet om dessa riktlinjer var emellertid inte enhälligt. Från moderata samlingspartiets sida hade vi invändningar på flera punkter. Vi talade för en annan grundprincip, nämligen en energibeskattning byggd på mervärdeskatteprincipen kombinerad med i huvudsak energilikformiga punktskatter på en förhållandevis låg nivå. Vi moderater har inte ändrat mening utan vidhåller vårt förslag beträffande riktlinjerna. Vi beklagar att övriga partier inte vill tänka om och stödja ett system, som skulle vara till fördel för vårt land. Vår industri skulle bli mer konkurrenskraftig på exportmarknaderna, och de grundläggande principerna skulle medföra ökad stabilitet på skatteområdet till fördel för oss alla. Energin är en mycket viktig produktionsfaktor. Energibeskattningen omfattar betydande belopp, nu över 20 miljarder kronor om året. Därför är det olyckligt med den ryckighet på detta område som nu råder och som delvis ären följd av olämpliga riktlinjer och en enligt vår mening alltför långtgående användning av skatter såsom ett energipolitiskt styrmedel. Beträffande skatten på kol delar vi moderater centerpartiets uppfattning att det inte finns några rimliga skäl för att behålla riktlinjen att skatten på kol skall motsvara bara 50 20 av skatten på olja. Vi har emellertid nu liksom tidigare olika uppfattningar om höjningstakten. Vårt förslag om en stegvis ökning till den högre nivån beror på omtanke om värmeabonnenterna i de kommuner där en kolintroduktion redan har skett eller beslut om kolanvändning redan har fattats. brunkol. Bakgrunden är den att energiinnehållet i kol är mycket varierande. Med nuvarande enhetsskatt på kol blir skatten per energienhet högre för billigare kolsorter. Detta drabbar särskilt brunkolet. Det är ingen särskilt stor fråga i sammanhanget, men det är ändå glädjande att vi har uppnått enighet på den borgerliga sidan om att rekommendera en justering på denna punkt. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 4.

Herr talman! Energibeskattningen är ett viktigt styrmedel för att nå energipolitikens mål, och vi från centern har i reservationer i det betänkande som nu behandlas följt upp detta. Inhemska och förnyelsebara energikällor skall prioriteras framför importerade och miljökrävande. En effektivare energianvändning och energihushållning skall främjas. Från centern har vi tidigare utförligt redovisat dessa riktlinjer och i motion 193 ytterligare understrukit detta. Importerade och miljökrävande energiråvaror som kol och olja bör ha en betydande och energilikformig beskattning. Importerad miljövänlig energi, såsom naturgas, bör kunna få en viss ”miljörabatt” och därmed en lägre beskattning. När det gäller de inhemska bränslena noterar jag med tillfredsställelse att vi inte behöver diskutera dessa denna gång. Centerns krav på skattebefrielse på dessa bifölls ju i höstas. Men Karl Björzén underströk än en gång att moderaterna fortfarande står fast vid sitt krav på mervärdeskatt på inhemska bränslen. Ett av våra allra största miljöproblem är försurningen. Vi har fått allvarliga rapporter om omfattande skador på skogen såväl i Sverige som nere i Europa. En kraftfull och medveten satsning för att minska utsläppen borde vara självklar. Det borde få socialdemokraterna att tänka om och biträda centerns förslag om en höjd skatt på kol. Kravet att kolet skall beskattas lika med olja borde vara självklart. Den positiva utvecklingen som skett när det gäller energihushållning och effektivare energianvändning gör att det i dag egentligen inte finns behov av kol i det svenska energisystemet. På sikt kan bränslebehovet till väsentlig del täckas av inhemska bränslen. I dag har vi ett visst överskott av inhemskt producerat bränsle. Detta överskott bör användas för att i så stor utsträckning som möjligt ersätta kol. Minskningen av vårt beroende av olja får inte avlösas av ett ökat beroende av kol. Jag anser därför att kolskatten skall höjas till 275 kr. per ton. Naturgas är en miljövänlig energikälla, som bör ha en lägre beskattning än olja. En fråga som också berörs i detta betänkande är beskattningen av brunkol. Brunkolsbriketter har 60976 av kolets energimängd och bör ha en i motsvarande mån lägre beskattning. Brunkolen kan då utgöra ett såväl prismässigt som kvalitetsmässigt intressant alternativ för cementindustrin. i avkopplingsbara elpannor kan innebära att el kommer att utnyttjas för värmeändamål på ett sådant sätt att inhemska bränslen riskerar att konkurreras ut. Från centern anser vi att el för uppvärmning inte får rycka undan grunden för användningen av inhemska bränslen. Återbetalning av skatt på elektrisk kraft som utnyttjas i avkopplingsbara elpannor bör därför endast ske i de fall då inhemska fasta bränslen inte är realistiska alternativ. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2, 3, 4 och 5.
Herr talman! Ingemar Hallenius sade att jag hade rekommenderat mervärdeskatt på inhemska bränslen. Nu sade jag inte så. Jag talade om mervärdeskatteprincipen som en grundprincip för energibeskattningen och nämnde inte inhemska bränslen i det sammanhanget. Vi hade en debatt i den frågan för ungefär ett år sedan. Utvecklingen sedan dess när det gäller inhemska bränslen har såvitt jag förstår lett till att det numera föreligger enighet om att man skall ha momsbefrielse för sådana bränslen.

Herr talman! Regeringen har för riksdagen framlagt en proposition om ändringar i energibeskattningen. Regeringens huvudprincip är fortfarande att stödja utförsäljningen av kärnkraftselektricitet för att försvara den orimligt höga kärnkraftsutbyggnad som socialdemokraterna har varit med om att genomföra. I den nämnda propositionen gör man det genom att föreslå skattehöjningar på energislag som rimligen borde ha stor möjlighet att konkurrera med kärnkraften, framför allt vad gäller uppvärmning, och som t.o.m. också skulle kunna bli billigare än kärnkraftselektriciteten. Grunderna för dessa förslag ligger i besluten om utbyggnad av kärnkraften. Det var alltså genom dessa beslut som man tvingade fram den nuvarande politiken på energibeskattningens område. Dessutom medverkar vissa marknadskrafter till att naturgasen inte skall få bli intressant. Därför föreslås också att skatten på denna skall läggas så nära skatten på olja att den kommer att utgöra tre fjärdedelar av densamma. Vänsterpartiet kommunisterna har länge hävdat att naturgasen bör ges prisoch skattemässiga fördelar. Vi har gjort detta därför att naturgasen är en ur miljösynpunkt särdeles ren energikälla — en uppfattning som också delas av bl.a. naturvårdsverket och Svenska gasföreningen. Vpk är överens med regeringen om att skattesatserna på olika typer av energislag skall vara differentierade. Men vi kan inte vara överens om att skillnaden mellan å ena sidan olja och kol, å andra sidan naturgasen skall vara så liten som regeringen föreslår. Vi har med utgångspunkt i att naturgasen i förhållande till olja och kol är vida överlägsen i miljöhänseende den uppfattningen att beskattningsdifferensen måste vara större än nu. Därför föreslår vi att skatten på naturgas bestäms till en fjärdedel av skatten på olja. En lägre skatt på naturgas skulle man kunna utnyttja som ett styrmedel för övergång till detta bränsle. Beträffande gasolen intar vi samma ståndpunkt som i frågan om naturgasen. Här föreslår regeringen att skatten ökas till att på sikt uppgå till tre fjärdedelar av oljeskatten. F.n. är skatten avsevärt lägre, och vänsterpartiet kommunisterna föreslår att höjningen av skatten på gasol inte skall få överstiga en fjärdedel av oljeskatten, alltså lika stor andel som vid naturgas. Det här avser inte sådan gasol som används till motordrift eller stadsgas. Herr talman! Jag vill yrka bifall till det i kammaren utdelade yrkandet, som lyder: dels som sin mening ger regeringen till känna att energiskatten på gasol för annat ändamål än motordrift eller stadsgasframställning inte bör uppgå till ett högre belopp än som motsvarar en fjärdedel av skatten på olja per energienhet.
Herr talman! För ungefär ett år sedan lade riksdagen fast de långsiktiga riktlinjerna för energibeskattningen. Som en grundläggande princip gäller att energibeskattningen skall främja tillkomsten av de investeringar som behövs under 1980-talet för att framför allt minska oljeberoendet. De punktskatter på energi som tillämpas grundar sig därmed på målen för energipolitiken och utgör en avvägning mellan olika energikällors effekt på miljön, bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och industrins utveckling. Introduktionen av inhemska bränslen är tillsammans med ökade hushållningsåtgärder prioriterade delar av oljeersättningspolitiken. Därför är de inhemska bränslena undantagna från beskattning. De förslag till ändringar av energibeskattningen som vi i dag har att ta ställning till följer alltså de allmänna principer som lades fast för ett år sedan. Således kan jag inte hålla med Karl Björzén om att vi bedriver en haltande politik vad gäller energibeskattningen. Redan då aviserades de nu aktuella punktskatterna på naturgas, kol och gasol. De förslag som nu behandlas är alltså i huvudsak ett fullföljande av redan gällande riktlinjer för energibeskattningen. Skatteutskottet har därför inget att erinra mot förslagen, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Några klarlägganden är ändå på sin plats. För att nå målet för oljeersättningspolitiken — att oljan år 1990 skall svara för ca 40 90 av energiförsörjningen — krävs en viss andel kol. Men med hänsyn till att också kolet är ett importbränsle och med hänsyn till kolets miljöpåverkan skall vi så mycket som möjligt begränsa kolanvändningen. De viktigaste åtgärderna för att åstadkomma detta är naturligtvis det stöd i olika former som ges för att underlätta introduktionen av inhemska bränslen, värmepumpar och annan energisnål teknik samt ökade hushållningsåtgärder. Därutöver skall alla tillkommande koleldade anläggningar nu tillståndsprövas utifrån energipolitiska utgångspunkter. En viktig deli den prövningen är huruvida man inte med samma fördel kan använda inhemska fasta bränslen. Höjningen av skatten på kol, som med den nu föreslagna nivån innebär en tiodubbling på drygt ett år, är ytterligare ett led i strävandena att begränsa kolanvändningen. Herr talman! Resultaten är mycket uppmuntrande. Oljans andel av energiförsörjningen är nu nere i knappt 55 96 mot tidigare 70 Zo. Ändå har inte kolanvändningen ökat i den takt som tidigare förutsetts. I stället för det av Fälldinregeringen för tre år sedan beräknade årliga kolbehovet på uppemot 6 miljoner ton år 1990, räknar man nu med ett kolbehov på högst hälften av denna siffra. Utvecklingen på miljösidan är också mycket positiv. Bl.a. genom stödet till utveckling och användning av avancerad förbränningsoch reningsteknik kan miljöeffekterna vid koleldning nu avsevärt begränsas. Herr talman! Vi kan alltså på mycket goda grunder hävda att återintroduktionen av kol sker i mycket kontrollerade former. Principen att skatt på kol per energienhet bör vara ca hälften av skatten på olja baseras dels på att kolet har ett lägre energiinnehåll än olja, dels att kolets belastning på bytesbalansen och miljön är mindre än oljans. Kolet ger också en betydligt större effekt på sysselsättningen och efterfrågan inom industrin och är i många fall dessutom en inkörsport för inhemska fasta bränslen. Nivån på kolskatten finner jag därmed väl motiverad. I reservation nr 4 yrkas att skatten på brunkol borde vara lägre än skatten på stenkol därför att brunkol har ett lägre energiinnehåll. Såvitt jag vet förekommer ingen import av brunkol just därför att dess energiinnehåll är så lågt och dess miljöegenskaper i allmänhet avsevärt sämre än stenkolets. Det finns därför ingen anledning att uppmuntra en ökad användning av brunkol genom en lägre skatt. Däremot är det självfallet så att det kol som bryts inom Sverige är befriat från skatt, eftersom det är ett inhemskt bränsle. Skatten på naturgas baseras också på en sammanvägning av dess effekter på en rad områden. Naturgasen har klara miljöfördelar. Därför är skatten lägre än vad som skulle vara motiverat med hänsyn till naturgasens energiinnehåll och importkostnad. Den senare motsvarar ungefär 85-90 9o av oljans. Jag vill understryka att naturgasen är skattemässigt gynnad tack vare dess miljöfördelar. Men man kan inte bortse ifrån naturgasens effekter i andra avseenden, bl.a. på bytesbalansen. Jämfört med kol har naturgasen också ett högre energiinnehåll. Jag menar därför att också den föreslagna nivån på skatten på naturgas är väl motiverad. Herr talman! Detta får ses som ett svar på reservationerna 1, 2, 3 och 4 samt vänsterpartiet kommunisternas yrkande. Jag vill slutligen kommentera centerreservation nr 5, i vilken det krävs ändrade regler vad gäller återbetalning av skatt på den el som under vissa förutsättningar används i avkopplingsbara elpannor. Ingemar Hallenius, uppriktigt sagt har jag mycket svårt att förstå denna reservation, än mindre hur erforderlig lagtext skall utformas enligt det krav som ställs i motion 193, som är en direkt uppföljning på reservation 5. Syftet med den här skatteåterbetalningen är att åstadkomma ett effektivt utnyttjande i uppvärmningen av den under 1980-talet goda tillgången på billig el från vattenkraft och kärnkraft — utan att man därmed skapar långsiktiga bindningar till el. Därför är reglerna utformade så att skatteåterbetalning kan ske under förutsättning dels att oljebaserad kraftproduktion inte förekommit under viss tid, dels att det finns ett avtal som ger' kraftleverantören rätt att avbryta leverans när det är motiverat av kraftsystemskäl. Dessutom krävs att värmebehovet kan tillgodoses på ett annat sätt när elpannan inte får användas. Det här systemet har faktiskt många fördelar. För det första innebär det, som jag sade, att vi effektivt kan utnyttja den goda tillgången på billig el utan att binda oss i ett långsiktigt elberoende när det gäller uppvärmningen. För det andra kan också de som bor i hyreshus, som ju ofta är anslutna till fjärrvärme, få del av den billiga elen för uppvärmning. Det är en viktig fördelningspolitisk fråga. För det tredje är det väsentligt att man räknar med och tar till vara möjligheterna att genom hushållning minska värmebehovet i fjärrvärmeområden. De avkopplingsbara elpannorna, som är billiga och har kort avskrivningstid, kan därför användas under ett utbyggnadsskede för att täcka en del av det värmebehov som man räknar med att på sikt kunna hushålla bort. Genom att utnyttja elpannorna på det här sättet kan man alltså redan nu dimensionera fjärrvärmesystemen för morgondagens behov och behöver inte låsa sig i anläggningar som motverkar hushållningssträvandena. När vi för ett år sedan enhälligt antog reglerna för skatteåterbetalning angavs också att kommunerna skulle ges fasta planeringsförutsättningar. Därför skulle det här systemet gälla under ett antal år. 1987 skulle vi ta ställning till om det fanns behov av att fortsätta med systemet. Nu hävdar reservanterna att de avkopplingsbara elpannorna riskerar att konkurrera ut de inhemska bränslena. Därför kräver de att en ny regel införs som innebär att skatteåterbetalning inte skall medges när inhemska bränslen är ett realistiskt alternativ till elpannorna. Visst skall vi stödja de inhemska bränslena. Det gör vi också på många olika sätt, Ingemar Hallenius. De inhemska bränslena är befriade från beskattning. Kommunerna får investeringsbidrag för att bygga nya eldningsanläggningar där man använder just inhemska bränslen. Stora resurser satsas också på att utveckla tekniken för inhemska bränslen. I de energipolitiska riktlinjerna ingår emellertid också att vi skall utnyttja den goda tillgången på el under 1980-talet även i uppvärmningen för att ersätta olja. De avkopplingsbara elpannorna är utan tvivel det effektivaste sättet att nyttja elen på det flexibla vis som riktlinjerna förutsätter. Det är också till detta som vi måste anpassa energibeskattningen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 19 och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet samt på vpk:s yrkande.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att vi haft, och har, en haltande energibeskattningspolitik. Bo Forslund förnekade detta och jämförde den proposition som vi nu diskuterar med fjolårets proposition, som behandlades för ett år sedan. Men han hoppade helt över den debatt som fördes och de beslut som fattades här i kammaren för bara två veckor sedan — och det förstår jag. Det är framför allt de besluten som haltar i jämförelse med fjolårets beslut och de förslag som nu behandlas. Bo Forslund anförde en lång rad goda skäl för att vi skall ha riktlinjer och principer på energipolitikens och energibeskattningens område. Han nämnde bl.a. oljebesparingsmålet och miljömålet. Men om vi till att börja med ser på oljebesparingsmålet, finner vi att detta saboterades fullständigt för två veckor sedan genom höjningen av elskatten. Vidare talade Bo Forslund väl om värmepumpar, men även introduktionen av dem motverkades av det här beslutet. Argumenten i samband med miljöfrågorna haltar även i det betänkande som nu behandlas. Ingen kan väl påstå att kolet är någon miljövänlig energikälla. Bo Forslund sade att belastningen på miljön är mindre vid kolanvändning än när man använder olja. Jag undrar om han vill vidhålla det påståendet. I själva verket är väl alla andra överens om att vi måste vara väldigt försiktiga när det gäller kolbränslena. Om man jämför den inställning till kolintroduktionen som socialdemokraterna nu har med den de redovisat i sitt program i 1982 års valrörelse finner man att deras tal nu går i en annan riktning. Det är bra att de har dämpat sig, och jag tycker det vore bra om de ville ta ytterligare ett steg och i varje fall inrikta sig på att successivt höja beskattningen på kol till en nivå som åtminstone överensstämmer med den vi har för oljan.

Herr talman! Först några ord när det gäller brunkol. Det är riktigt som Bo Forslund säger, att det inte är fråga om så stora kvantiteter, men jag angav att brunkol just för cementindustrin kan vara ett både prisvärt och kvalitetsmässigt intressant alternativ. I den industrin har man ju inte möjlighet att gå över till inhemskt bränsle på grund av de höga värmetal som där erfordras. Det är ganska typiskt att Bo Forslund talar om vårt stora överskott på elkraft. Det har uppkommit just genom den onödiga satsningen på kärnkraft. Ute i kommunerna upplever man det så att el realiseras på ett sätt som gör att de inhemska bränslena inte får den avsättning de annars skulle ha fått. De som har satsat på en effektiv industriell uppbyggnad just för att utnyttja inhemska bränslen har i dag svårigheter att få avsättning för sina produkter, och det beror många gånger på att de har att konkurrera med el som realiseras ut. Mot den bakgrunden är det viktigt att ta till vara alla möjligheter att få avsättning för det inhemska bränslet. Det är därför vi har framställt våra yrkanden på den här punkten. Också när det gäller kolskatten är det viktigt att vi så snabbt som möjligt går över till att mer inrikta investeringarna just på de energislag som vi i framtiden vill satsa på, nämligen de inhemska energislagen.
Herr talman! Bo Forslund sade att principbeslutet fattades för ett år sedan, men som jag sade i mitt förra anförande var detta betingat av det beslut man fattade på 1970-talet om den stora utbyggnaden av kärnkraften. Bo Forslund sade vidare att energibeskattningen var avsedd att styra investeringarna för 1980-talet i syfte att ersätta oljan. Till att börja med kan man säga att det mål som ställdes upp och som angav hur man skulle ersätta oljan fram till 1990 i stort sett redan har uppnåtts. Vad det anbelangar behöver man alltså inte skapa några nya investeringsutrymmen. Vidare kan sägas att man med den politik som ligger till grund för den här typen av beskattning inte vill möjliggöra en utbyggnad av naturgasen. Och vi skall ha klart för oss att vi i fråga om naturgasen har att fatta beslut om utomordentligt stora investeringar. Även om naturgasen har ett högre energiinnehåll än vissa andra bränslen krävs att vi här inför en lägre beskattning än den som regeringen föreslår. Orsakerna till detta är två. Den ena orsaken är att man skall ersätta oljan och få ett energislag som är miljövänligt och så fördelaktigt ur den synpunkten att det även skulle kunna ersätta en del anläggningar som i dag drivs med kol. Den andra orsaken är att detta energislag på sikt borde kunna ersätta den energi för uppvärmning som i dag realiseras på grund av att kärnkraftverken måste bli av med sin el. Vi vet att kärnkraftsreaktorerna 11 och 12 snart skall startas. Det beslutet står vi inför. Från dessa reaktorer kommer alltså ytterligare elektricitet, men vi har inte klart för oss hur avsättningen skall gå till. Det är naturligtvis fråga om vilken typ av energipolitik man vill driva. Regeringen har inte, såvitt jag kan förstå av propositionen, för avsikt att gynna ett mer miljövänligt energislag som naturgas, eftersom man fortfarande känner sig tvungen att skapa avsättning för kärnkraftsreaktorernas elektricitet och även starta reaktorerna 11 och 12. Man gör en köpslagan och tar upp bytesbalansen som en motpol till frågan om att skapa en bättre miljö. Från vpk:s sida tycker vi att man inte skall köpslå på det sättet. Man måste ta hänsyn till miljövärdena, oavsett vilken inverkan på bytesbalansen en eventuell import av ett miljövänligare energislag skulle få. Därför menar vi också att naturgasen inte skall ha den höga skattesats som regeringen föreslår. Naturgasen bör subventioneras. Skattelättnaden bör användas som ett styrmedel mot en övergång till ett miljövänligare energislag.
Herr talman! Jag noterade att Ingemar Hallenius hade mycket svårt att övertygande förklara argumenten i reservation 5. Jag kan förstå honom på den punkten. Jag skulle ha önskat att i reservationen eller åtminstone här i kammarens debatt få preciserat hur lagtexten skall utformas. Karl Björzén och övriga debattörer säger att vi skall vara försiktiga med kol. Det har jag ju också sagt i mitt tidigare inlägg — på den punkten är vi helt överens. Vi ser mycket allvarligt på användningen av kol som energikälla, vilket har inneburit — det har jag också sagt tidigare — att beskattningen på kol har tiodubblats under de senaste åren. Vi kommer ändå inte ifrån vissa realiteter. Vi kommer inte ifrån att tekniken går framåt även på detta område. Så länge vi kan ha den begränsade produktion som finns i dag och vi ser att det inte är några större olägenheter, tycker vi att vi kan behålla den produktionen. Sedan vill jag till samtliga debattörer säga så här: Det går inte att rycka ut en viss energibeskattning och föra argumentationen enbart kring den utan att diskutera energipolitiska målsättningar. Denna synpunkt är direkt riktad till Karl Björzén, eftersom han två gånger har påstått att den socialdemokratiska regeringen för en haltande energibeskattningspolitik och hänvisar till den energidebatt vi hade för 14 dagar sedan. Detta håller inte, Karl Björzén. Vi måste se dessa frågor i ett vidare perspektiv. De energipolitiska riktlinjerna är vi i mycket stor utsträckning ense om — måhända med undantag för moderaterna. Det kanske har ideologiska orsaker, eftersom vi vet vilka intressen som moderaterna tillvaratar. Jag vill med andra ord, herr talman, påstå att vi följer de energipolitiska riktlinjer som vi har fått stöd för.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Bo Forslund blir allt försiktigare när han talar om kol. Han erkänner att vi bör vara försiktiga med kolintroduktionen. Det som här skiljer moderaterna och socialdemokraterna är bara huruvida man vill stanna vid nuvarande miljörabatt för kol eller om man vill gå vidare så att man eliminerar den rabatten. Vi har föreslagit att man skall göra det stegvis under tre år — detta utöver vad vi fattar beslut om här i dag. Bo Forslund säger att vi skall se frågan i ett vidare perspektiv. Han förnekar att det haltar på någon punkt. Men, Bo Forslund, när man för 14 dagar sedan beslutade att höja skatten på elkraft, medan oljeskatten lämnades orörd, så haltar väl detta i förhållande till målsättningen i de riktlinjer som antogs för ett år sedan. Det kan inte innebära någon oljebesparing att man gör det mera gynnsamt att elda med olja i förhållande till att t.ex. värma med el. Det kan väl heller inte underlätta introduktionen av värmepumpar att man ensidigt genomför en kraftig elskattehöjning. De flesta värmepumpar drivs ju med el. Så nog haltar resonemanget fortfarande. Å andra sidan kan jag hålla med Bo Forslund om att det i grunden inte är så stora skillnader när det gäller riktlinjerna för hur vi skall hantera energipolitiken och energibeskattningen. Vi vill använda en i grunden annan metod, som vi tror skulle vara till fördel för vårt land och framför allt för näringslivet. Om det finns några skillnader har det kommit fram i debatten. Detta är förhållandet beträffande kärnkraften, men det är ju en gammal känd debatt.
Herr talman! Karl Björzén säger att det är bra att Bo Forslund blir allt försiktigare när det gäller kol. Jag vill då bara hänvisa Karl Björzén till att läsa i protokollet. Han lyssnade tydligen mycket illa, eller också ville han inte lyssna, när jag höll mitt första anförande. När han läser protokollet kan han konstatera att det jag sade i mitt andra inlägg helt överensstämmer med det första.
Herr talman! Jag ställde ett par frågor till Bo Forslund med anledning av vad han sade tidigare. För det första är väl Bo Forslund medveten om att bidragen till eldningsanläggningar för inhemska bränslen upphör vid nyår. För det andra är det ingen som så många gånger som den nuvarande energiministern från den här talarstolen har betygat att el inte får konkurrera ut inhemska bränslen. Det börjar bli alltför typiskt för socialdemokraterna att man säger en sak men aldrig är beredd att vidta åtgärder för att nå det mål som man säger sig ha. Det är verkligen på tiden att man försöker att i något stycke leva upp till den politik man säger sig ha.

Herr talman! Det blir alltså inte fråga om någon votering i detta ärende och knappast i följande jordbruksärende heller. Fru talman! Folkpartiets landsmöte i januari 1982 beslöt att en arbetsgrupp inom partiet skulle utarbeta ett samepolitiskt handlingsprogram. Vid vårt landsmöte i november i år antogs detta förslag. Folkpartiet har alltså ett samepolitiskt program. Programmet presenterades delvis i folkpartiets partimotion 1983/84:2103 under allmänna motionstiden i januari i år. Denna partimotion ligger ju till grund för detta betänkande. Fru talman! Samerna utgör en etnisk minoritet, som i egenskap av ursprunglig befolkning intar en särskild ställning, både gentemot majoritetsbefolkningen och gentemot andra minoritetsgrupper. Den samiska kulturen har emellertid under århundraden, på grund av samhällets tryck, utsatts för stora påfrestningar. Det kan gälla ekonomiskt: koloniseringen av det samiska kärnområdet, gruvhanteringen, vattenregleringen, turismen och stordriften inom skogsbruket har inneburit att förutsättningarna för att bedriva rennäring och andra samiska basnäringar försvårats och trängts tillbaka. Det kan också gälla kulturellt. Den statliga politiken har ofta i det förflutna präglats av en förmyndaraktig attityd. Syftet synes ha varit att söka assimilera samerna till majoritetsbefolkningen. Detta förhållande rådde ända fram till början av 1970-talet. I och med 1971 års rennäringslag avskaffades lappfogdarna, och samebyn gavs mera självstyrelse. Först i och med den samepolitiska propositionen, som antogs av riksdagen 1977, erkändes den samiska kulturens existensberättigande fullt ut. Men en bevakning måste ske fortlöpande, anser vi från folkpartiets sida. För folkpartiet är det en självklarhet att förespråka ett mångfaldighetens samhälle som då också garanterar rätten för samerna att bevara sin kulturella särart. Vid fördelningen av samhällets resurser måste hänsyn tas härtill. Vårt land har råd med en generös inställning till samerna. Språket har utomordentligt stor betydelse för att bevara samhörighetskänslan mellan samer. Tillgången på lärare i samiska behöver säkras. Biblioteken inom det samiska området behöver utöka sitt utbud av samisk litteratur. Men, fru talman, vad som är viktigt i det betänkande från jordbruksutskottet som nu behandlas är rennäringen och sysselsättningen. Över huvud taget menar vi från folkpartiets sida att samernas rättsliga ställning behöver stärkas. De lagstiftningsfrågor som berör samerna borde kunna sammanföras i en särskild lagstiftning. Vi får säkert tillfälle att återkomma till denna fråga i framtiden. Renskötseln utgör tillsammans med språket grunden för den samiska kulturen. För att den samiska kulturen skall fortleva är det nödvändigt att renskötseln ges utvecklingsmöjligheter. Vi menar från folkpartiets sida att de samiska organens inflytande på exploateringsfrågor behöver stärkas. Deras verksamheter bör räknas till riksintresse i den fysiska riksplaneringen. För att underlätta för samer att klara sin utkomst inom kärnområdet bör samer ges möjlighet att bedriva annan ekonomisk verksamhet än rennäring inom sin sameby. Renskötsel i kombination med någon annan sysselsättning kan vara positiv för en fortsatt utveckling av verksamheter i sameområdet. Flera utredningar behandlar samernas rättigheter, ekonomi resp. de fysiska förutsättningarna för renskötsel. Rennäringskommittén har lämnat delbetänkande. Hänglavsutredningen lämnar ett viktigt bidrag till framtida planering. Samerättsutredningen skall undersöka behovet av stärkt skydd för rennäringen. I ett särskilt yttrande till detta betänkande har jag noterat den fylliga beskrivning som utskottet ger om vad som är på gång i samiska frågor. Jag tackar för denna omfattande beskrivning. Vi har från folkpartiets sida valt att i nuvarande läge avvakta den vidare utvecklingen för den samiska befolkningen. Med stort intresse väntar vi på initiativ från regeringen med utgångspunkt i de tidigare nämnda utredningarna. Jag har då inget annat yrkande, fru talman, än tillstyrkan till utskottets förslag.

Fru talman! I betänkandet nr 18 från jordbruksutskottet till detta riksmöte — betänkandet handlar om vattenvård — besvaras yrkandet nr 7 i vpk:s partimotion nr 1983/84:906 om naturresursoch miljöpolitiken. I motionsyrkandet krävs att riksdagen hos regeringen hemställer om åtgärder syftande till att säkra tillgången till icke hälsovådligt dricksvatten till boende utanför våra tätorter. Det är ett krav som vi nu upprepat ett antal år, och det har blivit viktigare för varje år som gått, eftersom försurningen av marken, och nu också av grundvattnet, fortskridit. I det rätt utförliga svaret på motionen i utskottets skrivning har redovisats så många pågående åtgärder för att lösa de av oss påtalade problemen att vi denna gång inte reserverat oss utan nöjt oss med ett särskilt yttrande till betänkandet. Det meddelas att regeringen under 1985 års vårriksdag skall framlägga proposition om åtgärder mot försurningen och att också åtgärder mot försurningen av vattnet i glesbygdsbornas brunnar kommer att innefattas. Statens naturvårdsverk har utarbetat ett aktionsprogram, som skall sättas i verket. Det skall syfta till att hjälpa glesbygdsborna såväl med råd och anvisningar som ekonomiskt när det gäller att komma till rätta med de problem som det försurade grundvattnet lett till. Med de i betänkandet redovisade åtgärderna får vi tills vidare låta oss nöja. Vi ser det som mycket tillfredsställande att samhället nu ställer upp och solidariskt hjälper dem som inte har möjlighet att få tillgång till kommunalt vatten utan är hänvisade till egna vattentäkter från ett försurat grundvatten. Glesbygdsbor har rätt till dricksvatten som inte är hälsovådligt i likhet med den majoritet av befolkningen som har tillgång till kommunalt vatten.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

Fru talman! I det här betänkandet behandlas två motioner. En av dem är undertecknad av mig tillsammans med folkpartiets representanter från Västmanlands och Södermanlands län, Hugo Bergdahl och Kjell Johansson. Vi har tagit upp de miljöproblem som finns i sjön Hjälmaren. Utskottet redovisar att regionalt arbete pågår och att sjöregleringsfrågorna f.n. prövas av regeringen. Dessutom pågår arbete med naturvårdsplaner för de tre länen. 93 Riksdagen har dessutom nyligen fattat beslut om ändring av miljöskyddslagen för att möjligheter skall finnas att komma till rätta med problem med övergödsling inom jordbruket i särskilt känsliga områden. Folkpartiet står bakom det beslut som i det sammanhanget fattades. Vi fann det ställningstagandet i linje med den heltäckande miljösyn som vi vill företräda. Sammantaget innebär detta att även jag finner det rimligt att avvakta vad som kommer att hända. Vi har från folkpartiets sida därför inte reserverat oss i jordbruksutskottet. Jag vill då starkt betona att de problem som aktualiserats i motionen kvarstår och behöver bevakas även för framtiden. Sjön har exempelvis drabbats av en omfattande fiskdöd. Oklarheter kvarstår om orsakerna till denna. Insjöfiskarna har hos regeringen begärt ersättning för de skador som uppkommit. För att få frågeställningarna ytterligare belysta har jag ställt en fråga till jordbruksministern. Den kommer att besvaras i början av nästa år. Jag har för dagen inget mer att anföra än vad vi från folkpartiet redovisat i vårt särskilda yttrande.

Fru talman! Här behandlar vi två motioner från folkpartiet och vpk om i och för sig angelägna naturvårdsoch miljöfrågor. De har inte lett till några åtgärder, därför att det just nu pågår både undersökningar och inventeringar — här vidtas även vissa administrativa åtgärder — som skall ligga till grund för direkta åtgärder, så att man så snart som möjligt verkligen kan ta itu med de här problemen. Ett vattenvårdsförbund håller på att bildas kring Hjälmaren, och därmed kommer olika intressenter och organisationer snart till tals, som folkpartiet ofta har önskat. Lars Ernestam och folkpartiets motion torde alltså inte kunna påskynda hanteringen av den frågan — det är redan på gång. Frågan om försurat vatten i privata brunnar, som tas upp av vpk, redovisas iden aktionsplan som naturvårdsverket och andra miljöintresserade verk har lagt fram och som nu håller på att remissbehandlas. Det är redan känt att denna aktionsplan kommer att leda till ett regeringsförslag under första kvartalet 1985. Jag tycker att det är bra, fru talman, när politiker är aktiva i miljöfrågor och påpekar brister. Men det räcker ju inte med välvilliga deklarationer. Sådana kan vara valpreludier som förklingar ohörda för väljarna. Det blir ju ytterst viljan att satsa politisk makt och ekonomiska resurser, antingen genom direkt finansiering eller genom omprioritering mellan olika angelägna ändamål, som avgör hur bra miljövården blir.

Fru talman! Jag har haft diskussioner med jordbruksministern om detta, och då ställde jag frågan om resurser skulle ställas till förfogande, eftersom socialdemokraterna under den tidigare perioden hade röstat emot en del av de anslag som behövs för Hjälmaren. Jag fick då det svaret från jordbruksministern att anslagen skulle få stå kvar även när socialdemokraterna hade majoriteten. Det måste ju betyda att vi på vårt håll tidigare ställt upp i dessa frågor. Sedan kunde man möjligen av Grethe Lundblads inlägg få intrycket att allt är bra med Hjälmaren. Det är inte så. Som jag redovisade kvarstår problemen, men vi är beredda att avvakta den utredning som pågår och som i och för sig tagit mycket lång tid.

Fru talman! Det ärende som vi nu skall diskutera gäller utvecklad kommunal energiplanering. Förslaget innebär en skärpning av nu gällande lag på det sättet att man ålägger varje kommun en skyldighet att genomföra en total energiplanering, alltså även för drivmedel. Vidare föreslås en skärpning av ellagen, som åsyftar en vägran till elleverans när det gäller värmepumpar inom kommunernas fjärrvärmeområden. Kommunal energiplanering kan väl kanske inte direkt upplevas som någon av de mer hetsande frågor vi har att debattera här i riksdagen. Men verkligheten är den att regeringens förslag begränsar den enskilda människans frihet och möjlighet till fritt val av energiform för sina egna hus. Den socialdemokratiska majoriteten vill här — precis som på så många andra områden -— ge staten ett ökat inflytande över en väldigt viktig del av kommunernas verksamhet. Det är helt uppenbart att man inte tilltror kommunerna förmågan att på egen hand och utan lagstiftning i ryggen tillgodose behovet av energiplanering. Konsekvent och målmedvetet regle rar man allt hårdare. Behandlingsutrymmet för egna initiativ begränsas allt mer, en bit i taget. Vi moderater är övertygade om att det inte längre behövs en lag som föreskriver kommunal energiplanering. Vi får inte glömma bort att när den här lagen tillkom i mitten av 1970-talet så befann vi oss i en helt annan situation än den vi i dag befinner oss i. Vid den tiden hade vi allvarliga störningar på den internationella oljemarknaden. Det var inte alltid så säkert att vi hade tillgång till den olja som vi behövde för att hålla Sverige i gång. I dag är situationen en helt annan. Vi har betydligt bättre insikter om våra behov, och dessutom har vi byggt upp betydande beredskapslager av olja. Politiker och tjänstemän ute i våra 280 kommuner känner, vill jag hävda, ett starkt ansvar för sina kommuner och deras invånare. Allt det arbete som under de senaste tio åren lagts ner på det energipolitiska området har bidragit till att kompetensen har ökat i kommunernas byggnadsnämnder. Arbetet med energisparplaner, bostadsförbättringsprogram och oljereduktionsplaner liksom satsningarna på fjärrvärmetekniken har givit kommunerna ekonomiska och tekniska kunskaper, som enligt vår mening inte längre behöver stöttas upp med lagar med statliga regleringar och ålägganden. Påståendet både i näringsutskottets yttrande och i bostadsutskottets betänkande att lagen ”är av betydelse för kommunernas möjligheter att genomföra en realistisk energiplanering” visar helt uppenbart på bristande insikter om den kommunala verkligheten. Ute i kommunerna har man goda kontakter med de stora förbrukarna av energi. Därför behöver enligt vår mening kommunerna inte hela tiden krypa bakom en lag för att få den information de vill ha om tillgång och efterfrågan på energiområdet. Samarbetet mellan kommunerna och energikonsumenterna är, vilket är värt att understryka, väl etablerat sedan flera år. Från moderat sida är vi dessutom övertygade om att regleringar och styrningar av energisystemen fördröjer och även fördyrar nya tekniska och miljömässiga anpassningar. En alltför detaljerad och en alltför uniform planering ute i kommunerna kan inte vara av godo. Vi måste ha tilltro till marknaden och till ny teknik. Vi moderater inte bara motsätter oss skärpningen av lagen om kommunal energiplanering, utan vi anser lagen helt överflödig. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 3 vid bostadsutskottets betänkande nr 6. Regeringen har i samma proposition också föreslagit ändringar i ellagen, vilket jag tidigare nämnt, som innebär att leverans av el till värmepumpar skall kunna förvägras kommuninvånare, om kommunfullmäktige fattar beslut med den innebörden. Visserligen ger man kommuninvånarna möjligheter att gå till energiverket och överklaga beslutet, men varför skall man göra allting så komplicerat? Å ena sidan säger bostadsutskottets majoritet att det inte finns några delade meningar om att energieffektiva värmepumpar skall få komma till användning för uppvärmning. Å andra sidan finner man det nödvändigt att förhindra fastighetsägare att installera värmepumpar inom fjärrvärmeområden. Var finns logiken i ett sådant resonemang? Nej, fru talman, det enda majoriteten vill är att som monopolister slå vakt Nr 51 om de kommunala investeringarna i fjärrvärmesystemen. Det kommer att Torsdagen den ske på de enskilda kommuninvånarnas bekostnad. Man vill ge sina egna 13 december 1984 verksamheter helt andra möjligheter att behärska en marknad än den som enskilda har. Om kommunfullmäktige fattar beslut om att värmepumpar inte skall få installeras inom ett fjärrvärmeutbyggt område, utestänger man kommuninvånare från att övergå till andra, billigare och mer energieffektiva lösningar. Det här leder på sikt till att nödvändiga marknadsanpassningar av fjärrvärmesystemen och deras taxor inte kommer att ske, och det är beklagligt. Fru talman! Det är nödvändigt att eftersträva konkurrens på det kommunala energiområdet. Regeringens förslag har rakt motsatt verkan. Från moderat sida motsätter vi oss därför den föreslagna skärpningen av ellagen. Den reservation bakom vilken moderaterna och folkpartiet står skiljer sig inte särskilt mycket från centerpartiets och vpk:s gemensamma reservation. Det som förenar dessa två reservationer är den uttalade motviljan mot att hindra leverans av el till installerade värmepumpar inom fjärrvärmeområden. Det som skiljer är att man från centerns och vpk:s sida inte vill tillåta användningen av frånluftsvärmepumpar. Jag tycker att det bör vara möjligt för oss att gemensamt hävda huvudprincipen om leveransskyldighet i fråga om el. Jag utgår därför, fru talman, ifrån att om centerns och vpk:s reservation faller, dessa två partier kommer att ställa sig bakom den reservation som finns från oss moderater och folkpartister. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 4 vid bostadsutskottets betänkande nr 6.

Fru talman! Det låter på Per-Richard Molén som om kommunfullmäktige skulle ha möjligheter att förbjuda elleveranser till värmepumpar inom fjärrvärmeoch naturgasområden. Det är inte korrekt. Det som kommunfullmäktige kan göra är att befria elleverantör från tvånget att leverera el till värmepumpar. Det är en viss skillnad.

Fru talman! Skillnaden mellan min och Birgitta Hambraeus tolkning när det gäller skärpningen av lagen om kommunal energiplanering är ytterst liten. Jag skulle vilja säga att den mera är av akademisk karaktär. Verkligheten är ändå att det innebär ökade krav och begränsningar för de enskildas möjligheter att få elektricitet till sina värmepumpar, om kommunfullmäktige skulle fatta den typen av beslut. Det är tråkigt att konstatera att man från centerpartiets sida på detta område är beredd att sympatisera med socialdemokraterna i konflikt med de önskemål som den enskilda människan har om att kunna välja fritt. Man har byggt ut teknikerna i kommunerna, och kommunerna gör ett bra arbete. Jag är— utifrån egen kommunalpolitisk erfarenhet — övertygad om att kommunerna, utan att ha en lag om kommunal energiplanering bakom sin rygg, kommer att ställa upp när det gäller att skapa en nationell planering av våra energibehov och den efterfrågan på energi som vi har.

Fru talman! I går fick kammarens ledamöter besked om att vi skulle visa disciplin för att klara den förelagda tidsplanen. För att detta önskemål inte skall förklinga ohört, skall jag försöka visa disciplin nu genom att vara utomordentligt kortfattad. Jag kan vara kortfattad även mot bakgrund av att ingenting av det som sades av Per-Richard Molén och Birgitta Hambraeus tillförde något nytt i de delar som har med detta betänkande att göra. Jag kan därför begränsa mig till att hänvisa till den beredning som har skett inom näringsutskottet och bostadsutskottet. Jag yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande i dess helhet.

Fru talman! Ytterst är utformningen av det framtida energisystemet en överlevnadsfråga. Kortsiktiga ekonomiska vinster genom en ensidig inriktning på tillförsel av energi kan på längre sikt bli en ekonomisk belastning och leda till okontrollerbara miljöbelastningar. I de ekonomiska kalkyler som upprättas vid planering av det framtida energisystemet måste miljövinster och sysselsättningseffekter vägas in för att en rättvisande jämförelse skall kunna erhållas mellan investeringar i produktion resp. i effektiviseringar. Det är därför nödvändigt att merkostnader på kort sikt som nödvändiga miljöinvesteringar kan medföra kan bäras på samma sätt som förluster under de första åren i nybyggda produktionsanläggningar. Det måste vara möjligt för kommuner, företag och enskilda att kalkylera in kostnader för bättre miljö genom effektiviseringar på samma sätt som stöd ges till miljöåtgärder i produktionsanläggningar. Samhället måste svara för de ökade kostnader på kort sikt som miljöriktiga energiinvesteringar kan innebära. Det är rättvist och logiskt, eftersom det är samhället som helhet som får ”miljövinsten”. Målsättningen måste vara att det stöd som samhället nu ger till investeringar för effektivare energianvändning får en sådan omfattning och utformning att det blir ekonomiskt lönsamt för kommuner, företag och enskilda att göra en rationell avvägning mellan tillförsel och hushållning av energi. Jag vill i detta sammanhang påpeka att import av t.ex. olja och kol för uppvärmningsändamål innebär import av arbetslöshet, eftersom en sådan import i stor utsträckning rycker undan grunden för utnyttjande av inhemska bränslen, medan investeringar i effektivare energianvändning däremot kan ge nya arbetstillfällen inom landet. De konkreta åtgärder som föreslås i bostadsutskottets betänkande 6 för att förstärka den kommunala energiplaneringen rör i princip tre områden. Först och främst föreslås att det i varje kommun skall finnas en av kommunfullmäktige fastställd energiplan avseende tillförsel, distribution och användning av energi. Vidare läggs förslag fram om en ändring i ellagen innebärande att en elleverantör inom ett område för fjärrvärme och naturgas skall kunna vägra elleverans till värmepumpar endast när fullmäktige beslutat att värmepumpar inte bör förekomma i området. Slutligen föreslås även riktlinjer för en energiinriktad kompletteringsutbildning för skorstensfejare. Vi i centern kan i huvudsak acceptera förslagen med de erinringar som redovisas i reservationerna 2 och 5 i betänkandet. När det gäller den s.k. energiplanen vill vi understryka att en kommunal energiplan skall ses som en rullande planering, där en kommuns alternativa vägar att forma sin energiförsörjning beskrivs samt rekommendationer om lämpliga handlingslinjer och mål redovisas. En plan får inte — och kan inte — bli ett detaljerat dokument som på socialistiskt planhushållningsmanér lägger fast en viss handlingslinje, som sedan slaviskt skall följas utan hänsyn till vare sig ändrade förutsättningar eller bättre alternativa lösningar. Det är också viktigt att betona att kommunernas största möjligheter att påverka energisystemets utformning ligger på användarsidan och inte i den storskaliga energiproduktionen. Energiplanen bör därför framför allt ta sikte på åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Överkapaciteten på tillförselsidan skapar ett tryck på sparprogrammet. I ett kortsiktigt marknadsekonomiskt perspektiv kan därför sparprogrammet te sig onödigt. Samtidigt talar många skäl för rakt motsatt linje — för en markant radikalisering av programmet. Det långsiktigt strategiska skälet för en radikal effektiviseringslinje är omsorgen om industrisamhällets utvecklingsmöjligheter — samtidigt som man värnar om en god livsmiljö. Den kommer också att underlätta kärnkraftsavvecklingen. Den kommer på kort sikt att vara nyttig för handelsbalansen, teknikutvecklingen, miljön, självförsörjningen och sysselsättningen. Vad det framför allt handlar om är att koppla energipolitiken till den decentralisering, demokratisering och brukarmedverkan som är på gång ute i kommuner och bostadsområden. Konkret måste kommunerna få en aktiv roll — att utifrån en lokal helhetssyn medverka i ett radikalt effektiviseringsprogram på användarsidan. T. ex. Göteborgsprogram för att spara 50 96 av energianvändningen i bebyggelsen visar vad som är möjligt. Det krävs dock att användningsfrågorna lyfts fram till en nationell angelägenhet. Alla — villaägare, bilägare, hyresgäster, bostadskooperativ, osv. — måste veta och känna att de faktiskt delar ansvaret för en av förutsättningarna för industrisamhällets utveckling, bevarandet av en god miljö. Med ett sådant program kommer energihushållning och utnyttjande av lokala energikällor att kraftfullt stimuleras. Det akuta elproblemet kan vara att omsätta ”elberget” i oljereduktion. På sikt är det kärnkraftsavvecklingen. En kärnfråga är att komma åt kraftindustrins tillväxtorientering, som inte bara komplicerar kärnkraftsavvecklingen utan också försvagar och försenar utvecklingen i andra delar av energisektorn. Den mekanism som fungerat de senaste 20 åren är lika enkel som effektiv. Överdrivna tillväxtprognoser skapar behov av nya stora kraftverk. Dessa ger överkapacitet som måste utnyttjas. Det utlöser rea på el som ökar konsumtion, vilket ger underlag för nya tillväxtprognoser, nya realisationer osv. Slutfasen i kärnkraftsutbyggnaden är ett bra exempel. Elkraften från de två ”sista” kärnkraftsaggregaten går inte att sälja om inte priserna pressas långt under självkostnaden i hopp om framtida inflationsvinster. Vad som saknas är en elanvändningspolitik. Dess syfte bör vara att säkra alla vitala elbehov genom att den el som produceras verkligen utnyttjas effektivt. Därmed hålls det samlade behovet nere, inte med uppoffringar och försakelser utan med ny och bättre teknik. Detta kommer att underlätta kärnkraftsavvecklingen på flera sätt. Dels behöver inte hela kärnkraftsprogrammet ersättas. Dels bör det bli möjligt att föra en mera balanserad debatt kring en begränsad utbyggnad av vattenkraften om den förs mot bakgrund av en väl genomtänkt elanvändningspolitik, i stället för föga trovärdiga tillväxtprognoser. Dels ökar ”elnettot” av den kommunala kraftvärmeproduktionen väsentligt. Detta går inte att åstadkomma utan ekonomiska styrmedel. Det kan bli nödvändigt att ta ut en extra elavgift, som sedan slussas tillbaka för att främja ny och bättre teknik och förhindra en total kostnadshöjning för konsumenten. I ett längre perspektiv kommer en genomtänkt och effektiv elanvändningspolitik att innebära högst betydande besparingar för den enskilde elkonsumenten. Utskottsmajoritetens förslag till ändring av ellagen har enligt vår mening fått en mycket olycklig utformning. Huvudregeln måste självfallet vara att leverans av elström för drift av värmepumpar inte skall kunna vägras. Detta bör utan undantag gälla värmepumpar som utnyttjar spillvärme som finns tillgänglig under hela året, t.ex. energi ur frånluften. Det kan dock finnas skäl att i något fall göra undantag för s.k. uteluftsvärmepumpar eller motsvarande. Dessa ger ingen ”prima” effekt utan måste vid kall väderlek i sin helhet ersättas med effekt från fjärrvärmesystemet eller elnätet. Detta innebär att en dyrbar reservkapacitet måste hållas om uteluftsvärmepumpen skall vara ett användbart alternativ. Med nu tillämpade taxekonstruktioner kommer övriga abonnenter att få bära en betydande del av kostnaderna för den reservkapacitet som uteluftsvärmepumparna kräver. Totalt uppstår i många fall en betydande merkostnad. I de fall betydande merkostnad klart kan bevisas bör kommunfullmäktige ha möjlighet att besluta att leverans av elström får vägras till uteluftsvärmepumpar eller motsvarande inom det aktuella fjärrvärmeområdet. Genom dessa klara riktlinjer underlättas handläggningen ute i kommunerna, och fjärrvärmeabonnenterna kan själva på förhand med ganska stor säkerhet bedöma om elleverans kan förvägras eller inte. Vi har ansett att lagtexten bör omarbetas enligt dessa riktlinjer. Det bör ankomma på regeringen att utarbeta ett nytt lagförslag. Om riksdagen inte godtar detta ändringsförslag bör propositionen avslås i nu aktuell del. Per-Richard Molén har sagt att det är en mycket marginell skillnad mellan våra två reservationer. Jag kan hålla med om det. Nu är läget emellertid det, att den enda möjligheten att vinna en majoritet är att Per-Richard Molén, hans moderater och folkpartisterna ansluter sig till oss. Detta förhållande beror i och för sig inte på centern, men eftersom skillnaden är så marginell tar jag för givet, med samma trosvisshet som Per-Richard Molén tidigare visade, att så kommer att ske. Därmed begränsar vi inte valfriheten för någon, Per-Richard Molén. För vilken valfrihet har de fjärrvärmeabonnenter som inte kan satsa på uteluftsvärmepumpar men som får betala kostnaderna för dem som gör det? Man måste se till helheten. Det är detta lilla undantag, när det klart kan bevisas ekonomiskt, som vi vill ha genom vår reservation. Jag förväntar mig alltså att det blir enighet mellan moderater, folkpartis ter, center och vpk när det gäller vår reservation. Vi i centern har inget att erinra mot förslaget att personalen inom sotningsväsendet bör beredas en kompletterande energiinriktad utbildning. Vi vill dock påpeka att testoch tillsynsverksamhet som skorstensfejarna skall bedriva på energiområdet måste utformas på ett sådant sätt att den av fastighetsägarna uppfattas som meningsfull och till hjälp för en rationell och ekonomisk fastighetsförvaltning. Utskottet har enhälligt anslutit sig till denna vår uppfattning. Vi förutsätter att regeringen noga uppmärksammar detta och att denna energiinriktade verksamhet blir både effektiv och obyråkratisk. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 5 i det betänkande vi nu behandlar.
Fru talman! Jag kunde nästan utgå från att Ivar Franzén skulle komma med det här erbjudandet. Det vi från moderat sida hävdar är ju valfriheten. I centerns och vpk:s förslag har man en begränsning, eftersom man kopplar det samman med frånluftsvärmepumpar. Denna begränsning av friheten kan inte vi vara med om. Jag tycker det viktigaste är att värna om den generella möjligheten.
Fru talman! Jag får väl då upprepa vad jag sade tidigare från talarstolen. Med frihet menar vi frihet för alla. När ett val av uteluftsvärmepump sker på andra abonnenters bekostnad tycker vi inte att det är rimligt att detta val får ske. Det är endast i de fall då den totala kostnaden kan bevisas bli klart högre för samtliga som vi säger att man skall kunna vägra leverans av elström. Men Per-Richard Molén anser att frihet råder när en viss grupp kan göra ett val på andras bekostnad. Men den grupp som skall betala detta skall inte ha någon valfrihet! Det är moderatpolitik.
Fru talman! När vi diskuterar kommuner är det ganska vanligt att man betraktar dem som separata objekt. Om man ser det i ett historiskt sammanhang är det så att kommunerna har kommit till som en form av samfällighet, där man har överlåtit till denna samfällighet att sköta vissa gemensamma uppgifter. När vi talar om kommunen skall vi tänka på kommuninvånarna; det är precis samma sak.
Fru talman! Tidigare beskyllde Per-Richard Molén majoriteten för att ha för dåligt kommunalt kunnande. Han trodde att det var orsaken till de slutsatser vi dragit. Jag har ett antal års erfarenhet som kommunalråd. Det kanske ger en liten marginell merit i detta sammanhang. I den mån man skall försöka att införa bestämmelser som underlättar det kommunala arbetet skall man göra dem så klara att det bara kvarstår matematik för att konstatera om de skall tillämpas eller inte. Detta är ett sätt att klart underlätta den ganska svåra avvägning som kommunen har att göra som huvudman för en rad olika konkurrerande verksamheter inom det kommunala verksamhetsområdet. Jag vill än en gång upprepa, Per-Richard Molén, att vi värnar endast om att alla som ingår i ett system skall ha samma valmöjlighet. Det är i de fall där denna valfrihet inte föreligger som det finns en mycket begränsad möjlighet att vägra leverans av elström. Jag kan inte fatta hur moderaterna kan avstå från att rösta på vår reservation.

Fru talman! Jag håller med både Per-Richard Molén och Ivar Franzén om att dessa två reservationer innehållsmässigt står mycket nära varandra. Jag skulle vilja föreslå Ivar Franzén att vi löser den lilla tvisten mellan er två på det viset att vi ställer upp på den reservation som i slutvoteringen står mot utskottsmajoritetens förslag. I de riktlinjer för energipolitiken som antogs av riksdagen våren 1981 ålades kommunerna att upprätta en oljereduktionsplan. De avgörande besluten när det gäller värmeförsörjningen fattas i kommunerna, och därför var det naturligt att som en del av en oljepolitik ålägga kommunerna att vidta åtgärder för att minska oljeberoendet. Planerna skulle tjäna det dubbla syftet att dels utgöra en utgångspunkt för kommunernas egna överväganden, dels utgöra underlag för åtgärder på central nivå. Även tidigare hade kommunerna enligt gällande lagstiftning ett väsentligt ansvar inom energiområdet. Kommunerna skall bl.a. i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Redan i samband med att de refererade riktlinjerna antogs diskuterades en mera utvidgad kommunal energiplanering. Föredragande statsråd anförde dock vid det tillfället väsentliga skäl mot att ta ett sådant steg och stannade för att föreslå en lagstadgad planering som endast omfattade oljereduktion. De här redovisade skälen är i hög grad giltiga i dag. Som flera remissinstanser påpekat är det av tvivelaktigt värde att utsträcka planeringen till sådana områden där kommunerna har ringa eller ingen möjlighet att engagera sig. Detta gäller bl.a. transportsektorn och användningen av energi i industriella processer. Vi anser att den nuvarande utformningen av lagen om kommunal energiplanering är tillräcklig när det gäller att reglera kommunernas skyldigheter inom energiområdet. Därför avvisar vi den nu föreslagna utvidgningen. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation nr 1. Utskottsmajoriteten föreslår att elleverantör skall kunna vägra leverans av el till värmepump i område som omfattas av fjärrvärme och naturgas, om kommunfullmäktige beslutat att värmepumpar inte bör förekomma i området. Tidigare har regeringen tolkat gällande lagstiftning på så sätt att leverantör i dag har rätt att vägra leverans inom fjärrvärmeoch naturgasområde. I fortsättningen skall vägran att leverera således endast få ske inom områden där kommunfullmäktige så uttryckligen beslutat. Regeringens förslag innebär ett klarläggande på ett område där det under en tid rått olika uppfattningar om hur lagstiftningen skall tolkas. Vi anser dock att man borde ha valt motsatt väg och uttryckligen sagt att leveransskyldighet föreligger även inom fjärrvärmeoch naturgasområdet. Det finns ingen som helst anledning, enligt vårt synsätt, att begränsa medborgarnas tillgång på elenergi för att driva värmepumpar. Bakgrunden till den här konflikten är, såvitt vi kan förstå, att värmeleverantören naturligt nog vill nå så många abonnenter som möjligt inom ett utbyggnadsområde för att få en rimlig finansiering av ett projekt. Samtidigt kan det i vissa fall vara attraktivt för en värmekonsument att installera värmepump i stället för, eller som komplement till, fjärrvärme. Kommunalekonomiska överväganden ställs alltså mot konsumentintresset att ha valfrihet vid installation av värmesystem. Problemet blir inte mindre av att det är ett väsentligt samhällsintresse att fjärrvärmen byggs ut. Samtidigt ligger det i samhällets intresse att värmepumpens energibesparande egenskaper kommer till utnyttjande i så stor utsträckning som möjligt. Den utgör i sig ett ytterst positivt inslag i de ansträngningar som samhället gör för att spara olja och för att förbättra energieffektiviteten. I den ytterst besvärliga avvägning som här måste göras anser vi från folkpartiets sida att konsumentintresset måste väga tyngst. För kommuner där ekonomiskt välmotiverade utbyggnader gjorts och där en rimlig taxesättning tillämpas bör en sådan handlingslinje inte heller innebära några större problem. Fru talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 4.
Fru talman! För att det inte skall föreligga några som helst missförstånd vill jag göra ytterligare ett förtydligande. Det pågår en mycket positiv utveckling inom fjärrvärmeverksamheten. Det hör snart till ordningen att basenergin produceras med hjälp av värmepump. Uteluftsvärmepumpen fungerar i första hand bra under den tid då även fjärrvärmenätet har sin fördelaktigaste produktion av värmepumpsenergi.

Jag vill upprepa än en gång att den totalkostnaden klart bevisbart blir större och att den gemensamma kostnaden blir större. Det är alltså en liten grupp som i något enstaka fall kan sänka sin kostnad något — men på andras bekostnad. Efter hand som fjärrvärmen byggs ut och tekniken utvecklas blir de tillfällena färre och färre. Men det ligger en viss skälighet i att bevara de möjligheter som vi redovisar i vår reservation. Allt i övrigt är vi överens om. Och jag tror att vi är överens också om detta, om vi bara vågar erkänna det.

Fru talman! Jag har tillåtit mig att begära ordet utöver de föranmälda talarna för att kanske bidra med ett litet fördjupat perspektiv på diskussionen kring förstärkt kommunal energiplanering. Jag hade nämligen förmånen att tillsammans med en socialdemokratisk kommunalman sitta med i den första utredning som lade fram förslag på detta område. Ordförande var f. ö. den inte helt okände nuvarande justitieministern. Med utgångspunkt i det arbetet kan jag säga att vi som var kommunala representanter kände en viss tvekan beträffande om ett sådant planeringsinstrument var erforderligt. Men vi ingick i god svensk traditionell anda en kompromiss, och vi hade till en början en kommunal energiplanering som inte var omstridd från något håll. Vad som mot den bakgrunden är bekymmersamt är det steg som nu tas mot en utökad planering och därmed en förstärkt potentiell styrning. Det är i och för sig inte ett så avgörande steg, men det innebär en avvikelse som gör att vi bör fundera innan vi tar steget. Det som man från kommunal sida framför allt var rädd för förut och som man fortfarande är rädd för, när man tänker efter, är naturligtvis att de kommunala energiplanerna så småningom skall fastställas av ett centralt verk som styr och ställer — det ligger i förlängningen av varje påtaglig utbyggnad av det planeringsinstrument som den kommunala energiplaneringen ändå innebär.

Det är skälet till den ståndpunkt som har intagits från moderat håll. Denna lag behövs helt enkelt inte, vare sig i sin ganska milda omfattning eller i den skärpning som nu föreslås. Jag skall naturligtvis inte alls gå in i den energipolitiska debatt som fru Hambraeus och herr Franzén har velat öppna med sina inlägg. Jag kan bara med eftertryck försäkra att ståndpunkterna inte delas av moderata samlingspartiet och säkert inte av så många andra. Och hos herr Franzén, som är en utomordentligt kunnig energidebattör, tyckte jag mig nu för första gången finna en betydande förståelse för central planering, som måste bero på miljöstörningar från den jordbruksreglering som ligger herr Franzén nära.
Fru talman! Jag vill säga till Lennart Blom att det inte finns någon som helst tanke på det som Lennart Blom spekulerar i, dvs. att fastställandet av de kommunala energiplanerna så småningom skulle föras över till statlig nivå. Lennart Blom och jag är helt överens om att den avvägning som skall ske bäst görs på kommunal nivå. Därför är det tryggt för Lennart Blom att rösta med — Nr 51 bostadsutskottets majoritet.

| Fru talman! Eftersom jag i långa stycken refererade reservationen blir jag ännu mera konfunderad över vad Lennart Blom egentligen drar slutsatser av. Överläggningen var härmed avslutad. Mom. I Utskottets hemställan — som ställdes mot reservation 1 av Knut Billing m.fl. — bifölls med acklamation. Mom. 2 Utskottets hemställan bifölls med 237 röster mot 75 för reservation 2 av Kjell Mattsson m.fl. 1 ledamot avstod från att rösta.

Mom. 4 Först biträddes reservation 4 av Knut Billing m.fl. — som ställdes mot reservation 5 av Kjell Mattsson m.fl. — med acklamation. Härefter bifölls utskottets hemställan med 173 röster mot 103 för reservation 4 av Knut Billing m.fl. 42 ledamöter avstod från att rösta. Mom. 5 och 6 Utskottets hemställan bifölls. 22 § Särskilda lokallån Föredrogs bostadsutskottets betänkande 1984 85 inom bostadsdepartementets verksamhetsområde .

Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså finansutskottets betänkande 6 om riktlinjer för den ekonomiska politiken på medellång sikt.
Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. 159 Först upptas alltså justitieutskottets betänkande 7 om delegerad beslutanderätt i förmynderskapsärenden.